Herr talman! Jag har i alla fall under hela den tid som vi diskuterat denna proposition i utskottet fått uppfattningen att herr Lindberg anser att den är höjden av sakkunskap. Om han nu inte själv har bidragit till densamma så förändrar det ju ingenting. Till det sista som herr Lindberg sade vill jag säga att vad vi anser är angeläget efter en omarbetning av skogsvårdslagen är att skogsvårdsstyrelserna också erhåller de resurser som behövs för att de skall kunna fullgöra sitt arbete. Vi har vid samtal i utskottet med en representant för skogsstyrelsen fått klart besked om att det över huvud taget inte går att fullgöra denna uppgift med de resurser man för närvarande har —- det var det klara besked han gav. Vi tror att man kan göra en bättre insats för skogsvården genom att i större utsträckning vara ute i skogen och inte genom att sitta på kontoret och bläddra i 150 000 anmälningar.

Herr talman! Detta ärende är ett miljövårdsärende av mycket stor betydelse för allmänheten. Det har tidigare förekommit almdiskussioner, det har förekommit pro Nr 145 testaktioner nn natursköna Skögspartier har avverkats för att ge pläts Lördagen den åt vissa aktiviteter, och det har förekommit en omfattande aktion i Värm 14 december 1974 land mot de stora kalhyggena där, som över ett par dagar har ändrat hela landskapsbilden för många år framåt. Vidare har det förekommit Ändringar i aktioner från många håll, där det krävs bättre skydd för strandpartierna. — naturvårdslagen De politiska partierna är ju alltid mycket lyhörda för opinionen i mil — och skogsvårdsla jövårdsfrågor. Därför har de också uppmärksammat dessa i sina program. gen, m.m. Det har varit mycket intressant att studera de borgerliga programmen, t.ex. beträffande kalhyggena. I centerns program ”Människan och miljön” sägs bl.a.: ”Utvecklingen inom vissa delar av skogsbruket vållar särskilda problem för landskapsvården. Omfattande och stora kalhyggen har i vissa områden förstört landskapsbilden.” Och så säger man: ”Bruket av kalhuggning måste regleras så att det inte sker i sådan omfattning att det skadar den ekologiska balansen och landskapet.” Man kräver alltså en reglering. Vid folkpartiets landsmöte i september i år förelåg också motioner i dessa frågor, och då svarade partistyrelsen bl.a.: ”Partistyrelsen vill understryka att en hårdare reglering av metoden med kalhuggning är nödvändig. Krav bör ställas på begränsning av hyggenas storlek och på deras belägenhet. Partistyrelsen förutsätter att riksdagsgruppen vid sina ställningstaganden —--- verkar i dessa motioners syfte.” Även moderaterna tar upp landskapsfrågorna i sitt program från juni 1973 och skriver: ”I en alltmer industrialiserad värld har vi ett ansvar såväl gentemot den egna befolkningen som gentemot Europas folk i övrigt. —-—- Det gäller härvid inte blott att slå vakt om speciella områden utan att skydda naturen i en mera total mening. Djurliv och flora måste bevaras. Biologiska hänsyn måste vara utgångspunkter för skyddet av vår omgivning.” Också i riksdagen har många partier gjort framstötar i dessa frågor. Jag har gått igenom motionsfloran och därvid funnit att de olika partierna under åren 1971, 1972, 1973 och 1974 har framställt krav på att kalhyggena skall begränsas och landskapsbilden inte förstöras genom beslut över människornas huvuden. Alla partier har alltså varit eniga på den punkten - trodde man. Men när nu regeringen efter en snabbutredning om kalhyggena vill rejält förstärka länsmyndigheternas möjligheter att av hänsyn till naturmiljön förebygga, samråda och i tid sätta in skogsvårdande åtgärder stegrar sig centern, moderaterna och folkpartiet i reservationen 8, som handlar om förhandsanmälan vid avverkning av skog. Även om reservanterna kan hålla med om att det naturligtvis kunde vara bra med denna tillståndsplikt och att det självfallet också vore bra att få veta mera med hänsyn till planeringen av sysselsättning, är de inte beredda att nu ta ställning till ett allmänt anmälningssystem. Man vill i stället uppskjuta sitt ställningstagande, trots uttalanden i egna motioner om svårigheterna beträffande kalhyggena och trots uttalanden i egna par tiprogram och partiuttalanden. Vem skall väljarna lita på? 175 Nu säger herr Johansson i Holmgården att vi bör vänta till nästa år. Men är det inte angeläget att få ett beslut redan nu bl.a. med tanke på att dagens höga virkespriser gör att många skogsägare önskar påskynda avverkningen? Exploateringen av våra stränder i de tättbefolkade delarna av Sverige visar att det behövs fasta regler, som är lätta att förstå för allmänheten men där undantag kan göras i enlighet med lokala förhållanden. Mot bakgrund av vad jag här citerat ur olika partiprogram om en skärpt politik på miljövårdens område är det anmärkningsvärt att på alla de punkter där regeringen nu föreslår ändringar för att slå vakt om naturvården och landskapsbilden så yrkar de borgerliga partierna i sina reservationer avslag på eller uppmjukning av regeringens förslag.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

Herr talman! Vi har talat mycket om skogsvårdslagen. På s. 21 i betänkandet hänvisas till arbetsgruppens rapport om kalhyggen. Av den rapporten framgår att hälften av kalmarksarealen utgörs av hyggen som är mindre än fem hektar och att 40 procent därav är äldre än fem år. Det innebär att det under en period av minst fem år efter avverkningen inte har åstadkommits någon tillfredsställande föryngring på dessa marker.

Av de redovisade kalhyggena i Bohuslän beror 80 procent på vindfällen. Den vanliga människan kanske inte känner till vad som skall räknas som kalhyggen. I kalhyggesgruppens rapport definieras kalhyggen på detta sätt: ”Kalmark i åldersklassammanhang är den areal som är bevuxen med skog i medelåldrarna 0-2 år. Till kalmark räknas i detta sammanhang även mycket glesa bestånd och fröträdsställningar. Detta innebär att det på dessa marker ofta finns ett registrerat virkesförråd. De är alltså inte alltid helt kala. Kalmark i huggningsklassammanhang omfattar förutom helt kal mark även mark som håller på att föryngras men där föryngringen inte kan betraktas som tillfresställande. Även marker där plantbeståndet är yngre än 3 år betraktas som kalmark.” I rapporten sägs klart att någon särredovisning av de helt kala markerna inte görs. Det är av värde för oss vanliga människor att vi får klart för oss att det inte rör sig om helt kala marker. Jag vill poängtera att centerns syn på kalhyggen är densamma som tidigare. Frågan är bara hur man skall behandla en proposition som läggs fram med så kort varsel att det är svårt att hinna med att finna de bästa vägarna, i synnerhet när en utredning är på gång. Vi är alla överens om att vi skall bedriva en god och från olika synpunkter riktig skogsvård. Jag vill också säga något om allemansrätten i naturvårdslagen. Här vill jag starkt understryka att jag inte vill ta bort allemansrätten, men jag vill lika starkt poängtera att med rätt följer ansvar, och ansvar är detsamma som skyldighet. Betänkandet ger med sina formuleringar en mer omfattande allemansrätt än tidigare. Det gäller då att rätt bruka den utan att tillfoga någon skada. För oss svenskar är det självklart att vi skall få ströva fritt i markerna och utan särskilt tillstånd få tillgodogöra oss mycket av vad som finns där. Detta har hittills inte varit fastställt i lag utan har byggt på sedvänja. Regler för vad man får och inte får göra har inte fastställts och kan inte heller alltid fastställas. Vad som kan orsaka skada på en ort behöver inte vara till skada på en annan. Denna frihet och förmån är ett arv sedan lång tid tillbaka, när färre människor än nu bodde i vårt land. Förslitningen av naturen var då inte så stor som i dag. Utskottet har tillstyrkt departementschefens förslag att i 18 naturvårdslagen införs ett tillägg, varigenom — utan någon precisering av allemansrättens innebörd — slås fast att naturen är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. I betänkandet citeras på s. 29 ur propositionen 99 år 1972. Där står bl.a. att allemansrätten inte får gå så långt att markens brukare ”tillfogas nämnvärd olägenhet eller skada”. Dessutom talas det om att tillvarata allmänhetens intresse av rörelsefrihet i markerna ”så länge markägaren inte tillfogas nämnvärd ekonomisk skada”. Naturkonsumenterna har genom boendestruktur och befolkningsökning blivit allt fler. Man söker sig ut till skogar, sjöar, berg och hav och minst lika gärna till den levande landsbygden — levande genom att den brukas yrkesmässigt för att producera livsförnödenheter. Av torsdagens livsmedelsdebatt framgick med all tydlighet att vi måste ha full produktion på våra marker. Genom att ett ökande antal människor på sin fritid behöver och även söker den rekreation som naturen kan erbjuda uppstår tyvärr även underlåtenheter i vissa fall. Åverkan och nedskräpning kan stundom bli en betydande belastning såväl för markens brukare som för naturen som sådan. Det har alltid gällt att röra sig i markerna med omdöme och att visa hänsyn. Ju fler människor som behöver naturen såsom rekreation, desto starkare måste kravet om aktsamhet och hänsyn ställas på var och en enskild person. Det finns enligt min mening ingen som helst anledning att tillfoga någon skada. Man behöver inte skräpa ned. Har jag orkat bära ut fyllda förpackningar, orkar jag bära hem de tomma. Har jag öppnat en grind, kan jag även stänga den. En lössläppt djurflock trampar kanske sönder gröda, som kunde ha mättat svältande människor. Plockar jag bär eller svamp, måste jag visa den hänsynen att jag inte ställer korgen på en nysatt planta. Den plantan blir sedan aldrig ett träd. Detta är några exempel. Det kan sägas att dessa saker får man inte göra. Jag tror dock inte att man kan vakta så att inga överträdelser sker. Vi måste lära oss att känna ansvaret. Såsom sammanfattning vill jag säga att vi måste slå vakt om allemansrätten. Den skall klart innebära allas rätt. Då först slår vi verklig vakt om den. Vi är tvungna att inse att det kräver hänsyn, ansvar och skyldighet. Detta anser jag att allmänheten — vi alla — måste bli väl upplyst om. Det är av synnerligen stor vikt. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn återfinns.

Herr talman! Den snabba förändringen av vårt samhälle och den förstöring av vår naturmiljö som pågår har skakat om många av oss. Förhållandena i dag kräver till skydd för miljövärdena en lagstiftning, som är effektivare och går längre än den naturvårdslag som vi haft i ett tiotal år. Naturvården handlar om vårt landskap och våra stränder, om naturen som en del av vår dagliga omgivning och som rekreationsmiljö för de många människorna. I många avseenden gäller det inom naturvården att slå vakt om resurser, som vi inte kan förnya sedan de en gång tagits i anspråk. En gammal naturoch kulturmiljö kan vi inte återställa, sedan urbanisering och rationella brukningsmetoder gjort sitt. Under de senaste åren har glädjande nog en allt starkare opinion till skydd och värn för vår naturmiljö vuxit fram. Lagstiftningen har inte heller stått stilla. Man kan säga att den utvecklats från ett begränsat objektskydd till en normlagstiftning som ger principer av generell räckvidd för vårt handlande med våra resurser och vår yttre miljö. Naturvårdskommitténs förslag var ett försök att ytterligare effektivisera lagstiftningen och skydda värdefull natur samtidigt som förslaget skapar förutsättning för människorna att få ökad tillgång till naturvärdena och ger det rörliga friluftslivet ytterligare möjligheter. Förslaget, som nu i stora drag fått propositionens form, innebär skärpta krav på hänsyn vid ingrepp i naturen och utnyttjande av dess resurser och ökade möjligheter att slå vakt om den för vårt land unika men utomordentligt värdefulla allemansrätten. Jag vill ge jordbruksministern ett erkännande för den lagstiftning som han föreslår. Jag medger att han haft en svår uppgift och mött motstånd från olika håll. Hans förslag är bättre än vad jag ett slag vågade räkna med, men jag vill ändå inte säga att det är helt tillräckligt. Det är i och för sig naturligt att skogsintressenterna gått emot na Nr 145 turvårdskommitténs förslag, det rör sig ju om vissa begränsningar för Lördagen den dem i deras verksamhet. Men menar man allvar med att vi skall ge 14 december 1974 människorna tillgång till vår natur och dess omistliga värden måste man också vara beredd att i lagstiftningens form värna om naturvärdena. Allt — Ändringar i är inte ekonomi och får inte vara ekonomi. Det är lika naturligt att de naturvårdslagen krafter som en gång såg naturvårdslagen växa fram för ett tiotal år sedan — och skogsvårdslainte tycker om nymodigheter utan reser ett visst motstånd mot dessa, gen, m.m. emot en radikalare och modernare lagstiftning på området. Jordbruksministerns balansgång har därför inte varit lätt, det skall konstateras. Han har emellertid skilt sig gott från uppdraget, det vill jag notera. På ett par punkter tänkte jag ta upp ett litet resonemang. Den första punkten gäller strandskyddet. Det är bra att strandskyddet görs generellt, men det är beklagligt att skyddet inte fått det innehåll som enligt min mening hade krävts för att det skulle bli tillräckligt effektivt. Redan i de av riksdagen för tio år sedan antagna riktlinjerna för naturvården fastslogs nödvändigheten av att slå vakt om inte bara tillträdesmöjligheterna utan också naturvärdena. Likväl utformades det nuvarande strandskyddet som ett mycket begränsat bebyggelseskydd. Såsom naturvårdskommittén slagit fast har detta skydd inte varit tillräckligt. Det är därför beklagligt när i det föreliggande förslaget det nuvarande begränsade bebyggelseskyddet bibehålles med formuleringar som i långa stycken verkar vara ett ordagrant återgivande av de formuleringar som 1964 års departementschef då använde. Det är inte bara tio års utveckling utan lika många år av exploatering av värdefulla strandresurser som delvis gått spårlöst förbi i propositionen. Det är givetvis omöjligt att vid det här laget få någon ändring till stånd.

Jag förmodar emellertid att jordbruksministern på grund av att julfirandet närmar sig och kammarens ledamöter skall lämna Stockholm inte vill ge sig in i debatten. Jag vill inte provocera honom att gå upp och svara, men man kanske kan räkna med att en del av de frågor som jag ställt kan klaras i tillämpningsföreskrifterna. Liksom i fråga om strandskyddet vill jag också när det gäller landskapsvården begränsa mig till ett par punkter där jag anser att det skulle vara av betydelse om man hade fått ett klarläggande uttalande. 179 I naturvårdskommitténs förslag bildar bestämmelserna i 18 och 20 §§ det grundläggande skyddet inom landskapsvården. Bestämmelserna vilar på samma principiella uppfattning om kontroll av väsentliga miljöingrepp till skada för andra och samhället, och de står härutinnan helt i överensstämmelse med vad riksdagen uttalade i anslutning till den så många gånger citerade och omnämnda propositionen 1972:111 om hushållning med mark och vatten. Denna gemensamma bakgrund och principiella överensstämmelse är av betydelse vid tillämpningen, men kommer kanske inte till klart uttryck i propositionen. Det hade därför kanske varit värdefullt om vi hade fått ett förtydligande även i detta avseende. Men jag begär på sakens nuvarande ståndpunkt inte att något sådant skall behöva göras i dag. Det finns tillfälle att personligen klara av sådana ting med statsrådet efter hand. Vad gäller bestämmelsen i 19 § om naturvårdsområde föreslog kommittén att institutet skulle kunna användas även i fall som ledde till avsevärt intrång i pågående markanvändning eller ianspråktagande av mark, när parterna var ense. Härigenom skulle institutet kunna användas exempelvis när man i anslutning till en utsiktspunkt ville ta i anspråk mark för sittplats eller en parkeringsplats. Den utformning bestämmelsen fått i propositionen synes inte medge detta. Utskottet har vid sin behandling uttalat att möjlighet att träffa avtal om mera ingripande åtgärder än som avses med institutet föreligger givetvis alltid enligt civilrättsliga principer. Ja, uppriktigt sagt är detta ju bara att slå in öppna dörrar. Civilrättsliga avtal kan man ju träffa om allting. Jag tror ändå inte att utskottet har rätt i att detta kan täcka just det jag efterlyser här. Under debatten har gjorts några inlägg som jag tänkte ge en del kommentarer till. Herr Hedström åberopade vid några tillfällen motionen 2009 och mitt namn i det sammanhanget. Han säger att strandskyddet blir tillräckligt om man behåller de nuvarande avgränsningsreglerna. Det är dock ett faktum att erfarenheten visar att de nuvarande reglerna inte räcker. Bebyggelsen går också bra att klara med nuvarande bestämmelser, anser herr Hedström vidare. Jag hänvisar i det fallet till vad herr Wachtmeister i Johannishus sade, nämligen att kommunerna släppt fram bebyggelsen på ett sätt som på många håll är skrämmande. Detta gäller inte minst vissa Norrlandsområden. Bestämmelserna kanske skulle kunna räcka till, men då måste man ha människor som är fasta i sin uppfattning om att naturen skall räddas. Tyvärr är det inte alltid så. Därför hade det behövts att naturvårdskommitténs förslag till generellt strandskydd hade följts helt. Herr Krönmark tog också upp frågan om strandskyddet och sade att det inte är ägnat att underlätta för människor att skaffa sig fritidsbostä der. Det är en fullständig felaktig beskrivning. Vad kommittén och pro — Nr 145 positionen vill är att trygga stränderna för allmänheten och förhindra Lördagen den att man använder dem för bebyggelse. 14 december 1974 Jag rekommenderar herr Krönmark att se sig om i landet och iaktta hur man har missbrukat den möjlighet man haft att kunna bygga inom Ändringar i strandområdena. Jag är övertygad om att herr Krönmark då inte skulle naturvårdslagen uttala sig med sådan emfas som han gjorde. och skogsvårdsla Naturvårdsområdena är tillkomna för att klara ersättningsfrågorna, sä — gen, m. m ger herr Krönmark. Det har visat sig att det många gånger är svårt att klara ett naturreservat. Då har vi velat föra in ett nytt instrument som avser mindre områden, då främst belägna i närheten av tätorter där det är överflödigt och knappast möjligt att göra dem till naturreservat. Moderaternas representant i utredningen var också med på utredningens enhälliga förslag i det avseendet. Herr Krönmark var glad över att husbehovstäkten enligt naturvårdskommitténs förslag hade slopats. Jag kan förstå svårigheten med kontroll av denna. Men jag vill betona att det i dag finns många ”husbehovstäkter” som aldrig skulle ha godkänts om det funnits en ordentlig kontroll på dem. Det är där som det brister. Det är därefter som kommittén har bedömt situationen. Herr Wachtmeister i Johannishus förde ett intressant resonemang. Jag vill ge honom en eloge som den verklige naturvännen inom moderata samlingspartiet. Herr Wachtmeister går ibland sina egna vägar utan att bry sig om partiets allmänna uppfattning, och det hedrar verkligen herr Wachtmeister. Jag känner honom sedan tredje lagutskottets dagar och jag vet att han är en verkligt pålitlig naturvän. Men när herr Wachtmeister diskuterar naturvårdsområdena gör han en karikatyr av förslaget då han räknar fram en ersättning på 50 öre per kvadratmeter som det skulle vara riktigt att markägaren fick i vissa fall. Om man träffar avtal med markägaren att han skall göra vissa arbeten skall han självklart ha ersättning för detta. Men det betyder självfallet inte att han skall ha betalt för att marken avsätts till naturvårdsområde. Naturvårdsområdet är ett komplement till naturreservatet. Samhället har inte medel att upprätta naturreservat i den utsträckning som eljest skulle vara nödvändigt. Därför har naturvårdskommittén ansett — och propositionen har följt den uppfattningen — att det är värdefullt att få ett annat instrument som tillförsäkrar allmänheten tillträde till område av stort naturvärde. Utskottets ordförande, herr Larsson i Borrby, började med att säga: Vi vill förändra lagen så att den blir ändamålsenlig. Det är ingenting annat än ett kamouflage av centerpartiets negativa inställning som herr Larsson på det sättet redovisar. Så bara en slutsats av denna debatt.

Man rider på vad som kan kallas en grön våg men har enligt mitt förmenande ständigt hamnat i bakvatten. Blodet är tjockare än vatten. Intressegemenskapen med markägarna är större än med de många människor för vilka naturen också är till. Det finns emellertid lysande undantag. Den jag tänker på finns inte i kammaren i dag, men jag vill ändå räcka över en blomma till honom för hans medverkan i naturvårdskommittén och hans stora intresse för att stödja naturvården. Det är förre ordföranden i civilutskottet Erik Grebäck som jag tänker på. Herr talman! Jag har inget yrkande om bifall till motionen 2009. Jag anser annars att det skulle ha varit värdefullt för naturvården om utskottet behandlat den motionen på annat sätt än som skett, men jag inser att det i dag är omöjligt att nå annat resultat än vad utskottet föreslår. Jag vill emellertid säga att därmed sista ordet ännu inte är sagt om de synpunkter som den motionen innehåller.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att jag talat med emfas; om jag skall klassificera herr Karlssons anförande kan jag närmast beteckna det patetiskt. Det var naturvårdskommitténs ordförande som här till departementschefen vädjade om att denne skall försöka klara av de delar av naturvårdskommitténs betänkande som han inte ställt sig bakom = på grund av att de blivit mer eller mindre söndermosade i remissinstanserna — genom tillämpningsföreskrifterna, och alltså gå en smygväg. Jag tar för givet att herr jordbruksministern inte har så fördomsfri syn på demokratins spelregler som tydligen socialförsäkringsutskottets ordförande har utan att vad riksdagen uttalar genom sitt beslut skall vara absolut styrande och vägledande för tillämpningsföreskrifterna. När det sedan gäller strandskyddet, herr Karlsson, sade jag tidigare att hela förslaget andas en favorisering av det rörliga friluftslivet på det fasta friluftslivets bekostnad. Vi lever i ett fantastiskt land och vi har mer stränder än man har i de flesta andra länder. Därför ser vi från moderata samlingspartiet det som angeläget att vi utnyttjar denna resurs och ger så många människor som möjligt och som önskar fritidsbostäder i närheten av våra vatten en chans att få det. Vi menar att det generella strandskyddet inte är ägnat att underlätta en sådan utveckling. Som jag sade i mitt tidigare anförande är även jag intresserad av att vi skall ha ett strandskydd av nuvarande omfattning och att vi skall ha tillräckliga strandområden för det rörliga friluftslivets behov. Men man skall inte försvåra det fasta friluftslivet. När det gäller naturvårdsområden sade herr Karlsson att moderaternas och att vi nu ändrat ståndpunkt. Herr Karlsson i Huskvarna skall nog Lördagen den läsa det särskilda yttrandet av herr Lothigius. När han gör det skall han 14 december 1974 finna att det harmonierar utomordentligt väl med vad som står i moderata samlingspartiets partimotion i detta ärende. Vi godtar naturvårdsområden Ändringar i som ett instrument när det gäller områden av speciell karaktär, som naturvårdslagen man vill skydda. Men vi kräver att man — när man avsevärt försvårar — och skogsvårdslamarkanvändningen — skall lämna viss ersättning till markägaren. Det — gen, m.m. var just vad herr Lothigius anförde. Jag vill bara säga att moderata sam lingspartiet företräder en logisk och konsekvent linje.
Herr talman! Jag tackar herr Göran Karlsson för de alltför vänliga orden. Men jag undrar om han inte, i likhet med Homeros, blundade ett litet ögonblick när jag talade om naturvårdsområden. Jag anförde att värdet av intrånget, beräknat i pengar, skulle bli mycket högt per kvadratmeter. Sedan sade jag ordagrant följande: ”Som var och en förstår, skulle det med sådan ersättning inte bli många naturvårdsområden bildade, men jag har velat nämna beloppet för att vi åtminstone skall ha en aning om vad det gäller.” Jag vill fullständiga det med att säga att jag givetvis inte har en tanke på att det beloppet skulle betalas ut. Men vi måste ha klart för oss vilka uppoffringar det är vi ålägger markägarna. Det är många fördelar förenade med naturvårdsområden. Därför skall man, när man förhandlar med markägarna, kunna pruta ned ersättningskraven ganska ordentligt. Jag har aldrig sagt att beloppet i fråga skulle utgå, men jag ville nämna det därför att vi måste veta vilka följderna blir, vi får inte bara utfärda ålägganden till höger och vänster utan att sätta oss in i konsekvenserna.

Herr talman! Socialutskottets ordförande har, såsom vi observerat i utskottet, praktiserat en intressant teknik här. Han har motionerat på en rad punkter när det gäller alla formuleringar där inte propositionen har uttryckt sig på samma sätt som den kommitté där han har suttit ordförande. Sedan har det i någon mån följts upp genom försök att driva ärendet vidare till kammaren. Det är vällovligt, men det är ändå väldigt ovanligt att ledamöter i en utredning väntar sig att få varje punkt i utredningsbetänkandets ordalydelse uppföljd i en proposition. Det är litet förmätet. Jag har närmast begärt ordet för att påpeka att en del talare redan i förväg tycks ha bestämt sig för argumenteringen. Det har här märkts hos fru Lundblad, hos herr Karlsson i Huskvarna och hos några andra. Jag vill nu än en gång — trots att jag gjort det två gånger tidigare i debatten i dag — erinra om de faktiska realiteterna bakom den fråga vi nu diskuterar. Det är inte så att centern går emot naturvårdsintressena. Låt mig läsa innantill ur reservationen 10, om det kan bidra till att undan 183 röja några missförstånd: ”Som underlag för sådana föreskrifter avseende skogsbruket krävs en inventering från länsstyrelsernas sida varefter sådana områden bör särskilt anges, där risk för konflikter mellan skogsbruksoch naturvårdsintressen motiverar förhandsanmälan av exempelvis planerad avverkning. Utförlig information bör lämnas rörande vad markägarna härutinnan bör iakttaga.” Vi ställer alltså detta krav på markägarna. å Jag förstår att man i förväg gjort i ordning en argumentering och vill spela upp den skivan här i debatten. Därmed må var och en göra som den vill. Herr Karlsson i Huskvarna säger också att sista ordet inte är sagt i det avseendet. Jag förmodar att han syftar på att flera talare i dag kommer att upprepa detta. Jag kommer inte att ta kammarens tid i anspråk ytterligare för att gendriva sådana påståenden, eftersom jag inte tror att det tjänar något syfte. Men låt mig ändå fråga: Vad är det, herr Karlsson, som ger de många människorna större rätt i naturen genom tillskapandet av en anmälningsplikt som innebär en fruktansvärd byråkrati och beträffande vilken det i lagstiftningen inte anvisas någon uppföljning? Man behöver inte ens avvakta ett besked till följd av denna anmälan, utan man kan omedelbart verkställa avverkningen.

Herr talman! Först ett ord till herr Krönmark. Jag är inte ordförande i socialförsäkringsutskottet, herr Krönmark! I dag talar jag som vanlig ledamot av denna kammare, men fördenskull behöver vad jag säger inte väga mindre, eftersom jag sysslat med dessa frågor och vet vad jag talar om, vilket kanske inte alltid är fallet med herr Krönmark när han kommenterar propositionen och naturvårdskommitténs förslag. Herr Krönmark gör gällande att jag försökt få jordbruksministern att genom tillämpningsföreskrifter gå ifrån lagen. Om herr Krönmark hade bemödat sig att lyssna till vad jag sade hade han inte behövt begå den fadäsen. Vad jag syftade på var att man reser flaggstänger och sätter ut trädgårdsmöbler osv. i Stockholms skärgård för att markera en tomt som man egentligen inte har och för att förhindra människor att komma dit. Det var den tillämpningsföreskriften, herr Krönmark, som jag ville att jordbruksministern skulle förtydliga. Jag är helt övertygad om att statsrådet Lundkvist instämmer med mig i det fallet. Sedan bara ytterligare ett ord angående moderata samlingspartiets representant i naturvårdskommittén. Han var med om inrättandet av naturvårdsområden, men det vill herr Krönmark inte vara med om. Till herr Wachtmeister i Johannishus vill jag bara säga att hans exempel var ett prov utan värde, eftersom han själv sade att detta inte kommer att existera i verkligheten. Och då stämmer ju vad jag sade om att detta är en karikatyr. Om det gäller stora områden har man naturreservat. Då skall i vanlig ordning ersättning utgå, och vi behöver inte nu tvista Så till herr Larsson i Borrby! Den ståndpunkt herr Larsson i dag fö Lördagen den reträder är de obotfärdigas förhinder och ingenting annat. Jag förstår 14 december 1974 att han inte gärna vill diskutera mera. När man som centerpartiet går ut och för en våldsam agitation för naturvården men sedan vid den prak — Ändringar i tiska lagstiftningen går emot varje förslag som innebär förbättringar för — naturvårdslagen vanliga människor, förstår jag att man har behov av att ligga lågt i de — och skogsvårdslabatten. gen, m.m.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag i hastigheten råkade utnämna herr Karlsson i Huskvarna till ordförande i fel utskott. Jag är väl medveten om att det är i socialutskottet som herr Karlsson för klubban. Herr Karlsson säger att jag skulle ha lyssnat litet bättre så hade jag inte missuppfattat honom. Jag vill uppmana herr Karlsson att uttrycka sig litet tydligare i sina väl förberedda anföranden, så att det inte kan bli anledning till sådana här missförstånd. Som jag sade är även jag intresserad av att ha ett strandskydd, men har man inte i naturvårdskommittéen funderat på det nya som har inträffat i och med att glesbebyggelserätten har slopats? Genom att den icke finns kvar har faktiskt kommunerna möjligheter att helt och hållet reglera bebyggelsen. Vi i moderata samlingspartiet har icke accepterat den inskränkning av glesbebyggelserätten som nu existerar, men sådant är i alla fall läget i dag. Jag kan inte finna annat än att allt det här talet som socialdemokraterna för om vikten av att ha en generell strandlag bara är ett slag i luften. Man har ju redan instrumenten. För att återgå till naturvårdskommittén vill jag bara säga, att även om det är några månader sedan jag läste kommitténs betänkande så vet jag kanske litet grand om vad det rör sig om. Läser man betänkandet, ser man att herr Lothigius just har avsett sådana områden som vi talar om i partimotionen, nämligen mindre områden av specifikt intresse. Tar man del av propositionen och förarbetena, finner man att bestämmelserna medger att förordnande om naturvårdsområde läggs över ett ganska stort område och att markägaren icke skall ha någon som helst intrångsersättning. Anledningen måste vara att samhället inte vill ikläda sig de kostnader som det skulle innebära att gottgöra markägaren. Därför har man skaffat sig det här instrumentet, som gör att markägaren hamnar i ett absolut underläge och icke kan hävda sina berättigade intressen. En sådan politik kommer vi i moderata samlingspartiet aldrig att acceptera.
Herr talman! Jag vet inte om herr Göran Karlsson i Huskvarna och jag menar olika saker med ordet karikatyr. Jag menar med karikaty en överdrift med någon liten grund i verkligheten. Men min provräkning på ett område är ingen överdrift. Det är ett högst verkligt område, och 185 jag har räknat ut vad det skulle kosta om det skulle bli naturvårdsområde och bevaras i dagens skick. Sedan har jag sagt att det inte kan komma i fråga att betala dessa stora summor. Om vi helt avfärdar alla ersättningsanspråk när det gäller naturvårdsområden är det alltså en viss risk för att naturvårdsområden kommer att bildas där det kanske inte är så önskvärt, medan de ur landskapsvårdssynpunkt värdefullaste områdena aldrig blir naturvårdsområden. Jag hoppas jag kan göra klart vad detta betyder. Vad vi åstadkommer med de här inskränkningarna i markägarens rätt att förfoga över sin egendom är ju att han inte kan utnyttja den på det för honom ekonomiskt rationellaste sättet. Jag tycker att det är roligt om vi kan bevara dessa marker, eftersom de är så värdefulla, men då skall vi inte låta markägaren ensam bära följderna. Är det ur allmän synpunkt viktigt att bevara ett område, då är det också det allmännas sak att betala vad det kostar. Det belopp jag nämnde, 50 öre/m”, är bruttobeloppet; en hel del går ifrån det. Det beloppet gällde just det område jag talade om. Sedan kan vi naturligtvis hitta andra marker med lägre avkastning, där man kommer till en betydligt lägre bruttosiffra, och från den bruttosiffran går ju de fördelar som följer med ett naturvårdsområde. Jag utgår nämligen från att man får hjälp med att hålla området öppet eller i varje fall ersättning för eget arbete för att hålla det öppet osv.
Herr talman! Herr Krönmark säger att jag borde ha varit tydligare i mitt anförande än vad jag var. Jag är rädd för att även om jag hade gett herr Krönmark manuskriptet hade han inte velat förstå vad jag menade med det. Avsikten var emellertid, som jag sade förut, just att poängtera att det inte får gå till så, att enskilda människor genom att sätta upp en eller annan anordning kan hindra folk att lägga till med sina båtar osv. Det var verkliga fall som vi har upplevt i kommittén jag gav exempel på, herr Krönmark, och ingenting annat. Herr Krönmark är intresserad av strandskyddet. Ja, intresserad kan man nog vara, men då får man också lov att ge någonting för det, och det är där herr Krönmark sviker. Genom att glesbebyggelserätten upphör får kommunerna möjlighet att reglera inom strandområden, säger herr Krönmark. Men titta på hur kommunerna har gjort i verkligheten, och herr Krönmark kommer att vara bekymrad över det sätt på vilket man släppt fram bebyggelsen i många områden! Sedan talar herr Krönmark och även herr Wachtmeister i Johannishus om markägarnas intressen. Även om man fastställer naturvårdsområden så innebär det inte att markägaren helt är avstängd från möjligheten att få ersättning. Institutet naturvårdsområde har ju kommit till för att man skall slippa de stora naturreservaten som kostar oändliga summor för samhället. Här kan man alltså gå in på ett mindre område och möj liggöra att det används för friluftsliv på ett annat sätt än tidigare. Men Nr 145 därmed träder man inte markägarnas intressen för nära. Lördagen den Det exempel som herr Wachtmeister gav — jag vet inte om det är 14 december 1974 en provräkning — existerar inte i verkligheten, eftersom herr Wacht meister inte har kunnat precisera vilket område det är. Därför saknar Ändringar i egentligen herr Wachtmeisters resonemang i det fallet betydelse. naturvårdslagen Men jag vill gärna än en gång betyga det stora intresse som herr Wacht — och skogsvårdsla meister visar för naturen. Jag skulle egentligen önska att han som en = gen, m.m. missionär inom moderata samlingspartiet kunde få partiet att hysa unge fär samma uppfattning som herr Wachtmeister. Men därvidlag tror jag inte att herr Wachtmeisters verkligt erkända vilja att uträtta någonting för naturvården har möjlighet att göra intryck och påverka.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 52, som vi nu behandlar här i kammaren, yrkar utskottet avslag på vpk-motionen nr 508. I motionens yrkande nr 1, varom det nu är fråga, begärs att riksdagen hos regeringen hemställer om omarbetning, precisering och förslag beträffande miljöskyddslagen med en sådan inriktning att ekologiska miljöaspekter beaktas och en objektiv beslutsprocess i miljöärendena eftersträvas med samhällsekonomisk optimering som målsättning. Yrkandet följs upp i reservationen 9 av herr Takman. I motiveringen till motionsyrkandet görs en genomgång av vår syn på miljöfrågorna. Jag vill också i detta sammanhang göra en sådan genomgång, om än mera kortfattat. Det står väl numera klart för alla att miljöfrågorna inte begränsar sig till de enskilda länderna utan i viktiga hänseenden är internationellt övergripande. Detta gäller i synnerhet luftoch vattenföroreningar samt transporter av miljöfarligt gods. Den utbyggnad av kärnkraften som nu sker på olika håll i världen leder också till att transport och lagring av radioaktivt avfall från kärnkraftverk är eller kan bli en internationell miljöfråga. Införandet över Sverige av stora mängder svaveldioxid med luftströmmarna från Västeuropas industriområden är redan ett problem. Sverige har som ett litet land självfallet inte någon utslagsgivande betydelse i de internationella miljöpolitiska sammanhangen, men som ett alliansfritt land bör vi ändå verka aktivt pådrivande då det gäller att komma till rätta med de internationellt övergripande miljöproblemen. Vad sedan gäller miljöpolitiken i Sverige vill jag först hänvisa till den målsättning som regeringen uttalat i statsverkspropositionens bilaga 11: ”Miljövårdens främsta uppgift är att skapa och garantera en livsvänlig miljö åt nuvarande och kommande generationer. Därför måste miljöförstörelsen hejdas och förstörd miljö åter ges en acceptabel kvalitet. 187 För att detta mål skall nås krävs en aktiv miljöpolitik och ett nära samarbete mellan stat, kommuner, näringsliv och enskilda.” Jämför man detta målsättningsuttalande med motsvarande från år 1972 så finner man vissa skillnader. Ordet ”alla” har bytts ut mot uttrycket "nuvarande och kommande generationer”. Det är, som jag ser det, en betydelsefull och viktig precisering och markerar målsättningens långsiktighet. I fråga om den redan förstörda miljön har det också skett en omformulering. Det tidigare uttrycket ”så långt möjligt återställas” har ersatts med uttrycket ”åter ges en acceptabel kvalitet”. Jag vill för min del också där tolka in en ökad vilja att återställa förstörd miljö, vilket jag hälsar med tillfredsställelse, om det också kommer att ta sig praktiska uttryck. Miljöfrågorna, vilka är nära förbundna med energifrågorna, har visat sig kunna engagera människor - och därmed också väljarna — på ett genomgripande sätt. Mot bakgrund av detta sakförhållande har miljöfrågorna blivit viktiga politiska frågor för samtliga politiska partier. Det framstår ju inte heller som särskilt klokt för de politiska partierna att gå emot en bred opinion vare sig det gäller miljöeller energifrågor. Partierna har också dragit konsekvenserna av detta och försökt att framstå som så miljövänliga som möjligt såväl i sina program som i uttalanden inför allmänna val. Vi menar emellertid från vpk-håll att det från miljöoch energipolitisk synpunkt kan dras skiljelinjer mellan partierna.

Detta principiellt viktiga konstaterande från vår sida kan emellertid inte få avhålla oss från att framföra krav på förändringar redan inom ramen för det nu rådande ekonomiska systemet här i landet. Det är ju också vad vi gör i den motion som jag nu pläderar för. Den fråga som vi ställde oss innan vi formulerade vår motion var: Tillgodoser gällande rätt på miljövårdsområdet den målsättning som formuleras i statsverkspropositionen och som jag nyss citerat? Vi har inte kunnat finna annat, vid studiet av själva miljöskyddslagen, än att möjligheten finns i och för sig men att denna möjlighet inte klart framgår på grund av lagtextens vaga utformning. Såvitt vi förstår är det endast lagtexten som är direkt juridiskt bindande. Vad som sägs i förarbeten och redan avgjorda rättsfall kan endast vara vägledande. Om ur miljösynpunkt mindre tillfredsställande beslut tvingas fram av ekonomiska och sysselsättningsmässiga hänsyn kan detta i fortsättningen leda till en rättstillämpning som inte står i överensstämmelse med den uttalade målsättningen för miljöpolitiken. Vi menar också att en vag lagtext överlämnar tillämpningen av lagen till beslutsfattare som inte är politiskt ansvariga och vilkas beslut inte ens kan ifrågasättas här i riksdagen. Detta, - Nr 145 som vi tycker, otillfredsställande förhållande är inte beslutsfattarnas fel Lördagen den utan lagstiftarens. Vi är av den meningen att det skulle vara möjligt 14 december 1974 att revidera miljöskyddslagen på sådant sätt att lagen blev mera direkt styrande för beslutsfattandet och utrymmet minskade för fattandet av Ändringar i —- i realiteten politiska — beslut på förvaltningsplanet. naturvårdslagen I reservation till det nu förevarande utskottsbetänkandet anförs också = och skogsvårdslaatt man inte bör bortse från riskerna av bristande objektivitet då en tjäns — gen, m.m. teman inom miljövårdsförvaltningen, som har att fatta beslut i ett ärende, samtidigt är engagerad som konsult i det företag vars ärende är föremål för behandling. Hithörande problem bör bli föremål för uppmärksamhet, och regler bör ges beträffande sådana engagemang. Vad gäller beaktandet av ekologiska aspekter.vid beslutsfattandet anser utskottet att så redan sker. Jag vill inte kategoriskt bestrida detta utskottets påstående, men vad jag allvarligt vill ifrågasätta är den vikt som tilläggs de ekologiska aspekterna. En utvidgad forskning på miljöområdet måste klarlägga gränserna för de miljöstörningar som över huvud taget kan tillåtas, och kommande beslut måste grundas på en lag som klart preciserar dessa gränser. I motionsyrkandet sägs att en samhällsekonomisk optimering skall vara en målsättning vid omarbetningen av miljöskyddslagen. Jag är klart medveten om att denna målsättning är svåruppnåelig inom ramen för rådande s.k. blandekonomi, men ändå måste denna målsättning uppställas just därför att den är riktig ur flera synpunkter. Dels överensstämmer denna ekonomiska princip med miljöintressena i ett längre perspektiv, dels står den ofta i motsättning till den snävt företagsekonomiska princip som får fälla avgörandet inom de enskilda industriföretagen. Detta motsatsförhållande illustreras också i 1974 års statsverksproposition, där det sägs: ”Inom vissa branscher har miljövårdsoch sysselsättningsintressena kommit i motsättning. Det gäller företrädesvis branscher där en omodern produktionsteknik används och där lösningarna av miljövårdsproblemen ställer sig så dyra att en nedläggning är ett näraliggande alternativ. Kostnaderna för samhället kan dock bli mycket större vid en nedläggning jämfört med statliga bidrag till de miljövårdsinvesteringar som krävs. Miljövårdsinsatserna består i dessa fall ofta i en omläggning och modernisering av processinriktningen och apparaturen.” Det är således möjligt för privatkapitalistiska industriföretag att försumma både miljövårdsinsatser och modernisering av företagen och sedan under nedläggningshot frampressa 50 procents bidrag från staten till nyinvesteringar. Detta trots att huvudprincipen, enligt departementschefen, skall vara att miljövårdskostnaderna utgör en del av produktionskostnaderna. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 9 av

Herr talman! Jag har vid närmare eftertanke funnit att det anförande jag förberett utan större olägenhet kan framföras vid ett tillfälle då kammarens ledamöter är mindre pressade av hemlängtan än vad som i dag är fallet. Jag avstår därför, herr talman, med en viss förhoppning att efterföljande skall ta exempel, från att utnyttja den tid jag antecknat mig för.

Herr talman! När vi nu behandlar Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen och skogsvårdslagen, finns det all anledning att göra en tillbakablick. Vi var några socialdemokrater, främst från skogslänen, som i januari 1972 väckte en motion, nr 1972:146, i denna fråga vilken då var mycket brännande aktuell. Det var den då uppflammande debatten om kalhyggena och deras verkningar, såväl ekologiskt som sysselsättningsmässigt, som gjorde att många frågade sig vad framtiden skulle komma att innebära för dem och deras familjer och för hela regioner. Det bildades aktionsgrupper, och olika manifest utarbetades. Hos dessa människor uppstod oro och misströstan inför framtiden inom skogsnäringen. Bland dem fanns och finns alltjämt alla grupper av människor, från skogsarbetaren till miljövårdaren. Manifestet i norra Värmland, undertecknat av 700 människor, krävde bl.a. samhällets inflytande på skogsbrukets långsiktiga planering och att denna sker med beaktande av samhällets totala kostnader.

Sanningen torde väl ligga någonstans mitt emellan. Men den näring vi då gav åt debatten finns det all anledning att komma ihåg när riksdagen i dag behandlar propositionen. Vi motionärer anade väl inte att vår motion skulle följas av en så inflammerad debatt. Argument fanns naturligtvis både för och emot kalhyggen. Men allmänt sett torde utan tvivel motståndarna mot kalhyggen ha varit den dominerande gruppen. Vi värmlänningar mötte denna debatt främst i länets norra delar. Vid besök i dessa områden kan man klart konstatera att det finns allför många och stora kalhyggen och att kritikerna haft rätt i mångt och mycket. Men också ute på våra öar i Vänern och i skärgården har under senaste året debatten om kalhyggen tilltagit. Här har naturvårdsintressen kolliderat med skogsbrukets intressen, mycket beroende på de stigande priserna på trä, papper och massa. Lagförslaget torde i det här stycket till stor del eliminera den oro fritidsfolket och myndigheterna känner inför kalavverkning i denna vår vackra skärgård. Att vänta ytterligare en tid, som vissa talare här har föreslagit, skulle snabbt förändra öarna i Vänernregionen till det sämre. I direktiven till den av regeringen tillsatta arbetsgruppen ingick bl.a. uppdraget att studera omfattningen och verkningarna från både ekologisk och sysselsättningsmässig synpunkt. De synpunkter som framförs i den rapport arbetsgruppen avlämnat delar vi motionärer. Bl. a. föreslås där att anmälningsplikt införes för alla avverkningar. Jordbruksministern har också i propositionen framhållit det alltmer ökade behovet av att ta hänsyn till naturvårdens berättigade intressen i samband med skogsavverkning och skogsbruk. Däremot sägs ingenting om Ååterväxtåtgärder, utan man hänvisar till pågående utredning, den s.k. skogspolitiska utredningen eller 1973 års skogsutredning. Jag vill i detta sammanhang påpeka det orimliga i att skogsägaren enligt nu gällande lagstiftning får så lång tid som upp till 15 år på sig för att åstadkomma en nöjaktig återväxt i form av plantering eller sådd. Där borde en betydligt kortare tidsrymd aktualiseras, förslagsvis ca fem år. Vi förväntar oss en ändring i kommande lagförslag. Herr talman! Vad säger då skogsbolagen och skogsnäringen? De allra flesta av oss trodde väl att det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord skulle mottas positivt och accepteras av de berörda parterna. Men bondekooperationen och inte minst dess verkställande direktörer har gjort en del tidningsuttalanden. Verkställande direktören i Vänerskog har uttalat sig bl.a. i Säffle-Tidningen, Filipstadstidningen och Arvika Nyheter. Vi har där kunnat läsa rubriker som ”Regeringsförslaget ger ökad byråkrati och statlig styrning av skogsbruket”. I artikeln sägs att det finns all anledning att protestera mot den ökade byråkratiseringen inom skogsbruket. I senaste numret av tidningen Land har en av skogsbrukets direktörer anfört att propositionen är ett hot mot skogsbruket och att statsmakterna lägger en stark hämsko på skogsbruket. LRF har också i samband med remissbehandlingen avstyrkt anmälningsplikten. I varje fall menar man att hyggen under fem hektar ej bör beröras. Enligt utredningen är hälften av samtliga kalhyggen under fem hektar. LRF:s rekommendation är därför ingen lösning på problemet. Anmälningsplikten för planerad avverkning kan inte vara så betungande vare sig för storbolagen eller de små och medelstora skogsägarna. Men går skogsbolagens direktörer ut i en kampanj mot lagförslaget innan det alls trätt i kraft, åstadkommer de naturligtvis förutfattade meningar om förslaget. Inte mindre farligt är det om företrädare för borgerliga partier faller in i klagolåten och stöder skogsdirektörernas skräckskildringar. Länsstyrelsen i Värmland har bl.a. anslutit sig till arbetsgruppens förslag om en skärpning av skogsvårdslagens bestämmelser om återväxtåtgärder och om att skogsvårdsstyrelserna skall ha kontroll över att återväxtåtgärderna snabbt vidtas. Länsstyrelsen biträder också arbetsgruppens Insikten om att det är nödvändigt att inom skogsbruket ta större hänsyn till naturvården har successivt vuxit fram. Det slås också fast i 158 i skogsvårdslagen att skogsbruket är skyldigt att ta hänsyn till naturvårdens intressen. Kalhyggena i Värmlands län är icke ett resultat av storm eller naturkatastrofer — de skiljer sig markant från den skildring som gavs från Bohuslän av kalhyggena där. Vissa av de borgerliga motionärerna hävdar en anmälningsplikt i efterhand. Herr talman! Man kan verkligen fråga sig vad ett sådant förfaringssätt i realiteten skulle innebära. Debatten om kalhyggena kommer helt naturligt efter det att kalhygget redan är ett faktum och efter det att terrängen och naturen helt förändrats. Reservanterna i utskottet, företrädda av de borgerliga, hävdar att riksdagen i nuläget inte bör fatta beslut angående ett anmälningsförfarande. Vissa av talarna bland centerpartisterna säger sig i grund och botten vara positivt inställda till lagförslaget men säger ändå nej till det. Här har väljarkåren ett klart och otvetydigt bevis för att om de hade haft en borgerlig regering, hade något sådant lagförslag icke lagts fram. Reservanternas skrivning angående skogsvårdslagen visar klart och tydligt var de — inte minst moderaterna och centerpartisterna — står i den här frågan. De hänvisar till att hela frågekomplexet bör lösas samtidigt. Jag vill uppmana reservanterna att åka ut till människorna i skogsbygden. De ser med stor förväntan fram emot denna lagändring, och vad de hoppas är att regeringens proposition, som nu framlagts inför riksdagen, skall vinna gehör. Herr Jonasson framhöll tidigare i debatten att skogsbolagen och skogsägarna i fortsättningen frivilligt skulle begränsa hyggena och anmäla dem i förväg. Men här behövs inget tvång! Herr talman! På riksdagens sista arbetsdag före juluppehållet vill jag framhålla att jag trots stundånde juletider inte tror på tomten. Jag tror inte att skogsbolagen och skogsägarna så snabbt ändrar sin policy. Bestämmelsen om att länsstyrelsen skall ha möjlighet att anlägga naturvårdsaspekter även på skogsavverkningen är utomordentligt tillfredsställande och dessutom nödvändig. Länsstyrelsen i Värmlands län tog i början av år 1972 initiativ till överläggningar med skogsbrukets företrädare i länet för att undersöka möjligheterna att få till stånd frivilliga rekommendationer och anvisningar, som skulle mildra effekterna av trakthyggesbruket. Överläggningarna har dock hitintills inte resulterat i sådana regionala överenskommelser. Inte i ett enda fall, herr talman, har någon rekommendation vare sig utfärdats eller följts. På riksnivå har liknande överläggningar förevarit, där företrädare för skogsbruket samlats kring en policyförklaring med samma syfte, men även här saknas konkreta riktlinjer. I en riksdagsdebatt för några år sedan framhöll jag vikten av att fritidsfolkets och allmänhetens intressen borde tillvaratas i betydligt högre grad, inte minst när det gäller närströvområden. Nyligen gjorda avverkningar försvårar och i många fall blockerar tidigare strövstigar. Jag nämnde där om ett fall där skogsägaren på mycket — Nr 145 kort tid avverkat ett så stort område att en aviserad orienteringstävling Lördagen den måste inställas på grund av att området helt förändrat karaktär i för 14 december 1974 hållande till tidigare utgivna kartbilder. Området omfattade i det fallet 15 hektar. Ändringar i Til syvende og sidst, herr talman! Det lagförslag som vi nu fått är — naturvårdslagen till båtnad för de flesta människor som på sin fritid vill ströva i naturen. — och skogsvårdsla En efterlängtad nyhet är förbudet mot uppsättande av privatskyltar. Jag gen, m.m. förutsätter också att byggnadsnämnderna härvidlag kommer att bli ytterst restriktiva och begränsa antalet tillåtna skyltar till ett minimum. Skogsbruket och naturvårdsintressena bör med goda krafter kunna förena sina intressen med de bestämmelser som ryms i lagförslaget. Herr talman! Jag vill med detta i allt väsentligt tillstyrka föreliggande förslag och uttalar den förhoppningen, att naturen och dess resurser kommer att tillvaratas av många och att kommande generationer får ökad tillgång till naturen. Vi vet att vi måste förvalta vår sköna natur, och ur ekonomiska och sysselsättningsmässiga synpunkter är det också nödvändigt att skogen inte överavverkas. Vår generation måste känna sitt ansvar för att återställa balansen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Pettersson i Malmö vädjade till oss att vi skulle fatta oss kort, men det tog herr Persson i Karlstad föga hänsyn till. Han har laddat upp. men han har också laddat om, som förre statsministern sade en gång. Herr Persson ansåg att det är skogsdirektörerna som har motsatt sig förslaget och att borgerliga representanter har jamat med. Jag tycker det är ett väldigt kortsynt resonemang. Det är inte direktörerna utan de många små skogsägarna som sitter fast i byråkratin och det är för dem vi vädjar. Jag tror inte att herr Persson vinner något på att anslå en sådan ton. Länsstyrelsen i Värmlands län har yttrat sig i frågan. För egen del har jag reserverat mig på en punkt — det talade inte herr Persson om —- mot obligatorisk anmälningsplikt för kalhyggen under tre hektar. Jag har inte heller sagt att tvång inte behövs beträffande kalhyggena, det har herr Persson helt missuppfattat. Jag har sagt att det finns ingen anledning att införa anmälningsplikt på alla avverkningar så länge vi väntar på skogsutredningens förslag. Länsstyrelsen har haft överläggningar med alla skogsägarkategorier i vårt län och de har sagt att de stora kalhyggena skall stoppas. Länsstyrelsen och dessa är överens på den punkten. Till sist, herr Persson: Vad är det för idé att försöka skapa ett motsatsförhållande och jaga upp en stämning som inte finns? Vi kan träffas i Värmland och diskutera de här frågorna — då kanske herr Persson talar med mindre bokstäver.
Herr talman! Herr Jonasson anser att anmälningsplikt för kalhyggen på områden som berörs av 19 och 20 §§ är tillräcklig och att övrig anmälningsplikt inte är behövlig. Om vi skulle följa herr Jonassons recept skulle följden bli att egentligen hela norra Värmland skulle undantas. Trots den knappa tiden vill jag hellre diskutera skogsvård här i kammaren än åka hem. Herr Jonasson har vid länsstyrelsens behandling sagt att kalhyggen om tre hektar vore lämpligt. Här stannar han för fem hektar. Man kan fråga sig var vi till slut skall hamna. Det är inte vi som skapar motsatsförhållanden utan det är skogsdirektörerna som går ut i denna kampanj. Upplysningsvis kan nämnas att kalhyggen och lokal skogsbrist har varit föremål för debatt förr. Det fanns lokal skogsbrist i Bergslagen intill gruvfälten som tidigare blivit föremål för regeringsingripande med något annorlunda formulering. Man hade i Bergslagen sedan 1500 och 1600 talen s.k. svedning av marken, och i stort sett fungerade detta bra.

Vi måste se till att samhället har större del i den samhällspolitiska debatten, inte minst när det gäller skogsavverkningarna i vårt land.
Herr talman! Jag tror att kammaren håller mig räkning för om jag inte ger mig in på de diskussioner som herr Persson i Karlstad för. När det gäller kalhyggena i norra Värmland vill jag påpeka att jag har varit motståndare till dessa. Jag har förklarat att jag tycker att det är alldeles fel. Jag har motarbetat dessa stora hyggen. De är eu fördärv. De löften som vi har fått från länsstyrelsen gör att det inte råder någon direkt fara för dagen. Skulle emellertid så bli fallet, skall jag vara med om att vidta åtgärder. Vad jag har sagt är att vi får avvakta skogsutredningen. Herr Persson i Karlstad påstår att jag i länsstyrelsen har reserverat mig mot anmälningsplikt för ytor under fem hektar. Men nu har jag ändrat mig, säger han, till tre hektar. När har jag sagt detta eller var står det skrivet? Vi får hålla oss någorlunda till sakförhållanden även i riksdagen.
Herr talman! De löften som skogsbolagen och skogsnäringens företrädare givit har inte infriats. Det är mer än ett år sedan den rekommendation utfärdades då även Vänerskog deltog i överläggningarna. Eftersom dessa löften inte infriats, förmodar jag — trots juletider och Nr 145 trots att en del tror på jultomten - att det inte blir bättre Under 1575: Lördagen den När det gäller anmälningsplikten finns det många borgerliga motio 14 december 1974 närer. Det är möjligt att jag har misstagit mig på denna punkt och att det är reservanterna som säger att fem hektar är en lämplig anmälnings Ändringar i yta. I så fall ber jag herr Jonasson om ursäkt. naturvårdslagen Jag tycker dock, herr talman, att herr Jonasson inte skall sitta på två — och skogsvårdsla stolar i denna debatt. Åk hem till Värmland, herr Jonasson, och tala — gen, m.m. om för människorna där vilka problemen är. Försök omvända de trogna skogsdirektörerna och tag ner dem på jorden. Då kan vi få en debatt, där samtliga parter verkligen hjälps åt och ser till att diskussionerna hålls på en jordnära nivå.

Herr talman! Jag skall verkligen lova kammarens hårt prövade ledamöter att jag inte skall blanda mig i den värmländska trätan på något sätt. Jag skall helt kort motivera motionen 2003, i vilken vi fyra socialdemokrater har aktualiserat frågan om avverkningstvång i sådana fall där skogsägare medvetet missköter sitt skogskapital. Från samhällets, skogsägarnas och inte minst skogsarbetarkårens synpunkt måste det vara av stor vikt, att skogsvårdslagens bestämmelser anknyter till rationella skogsuttag inom stora regioner. Dock måste lagen självfallet förhindra rovdrift. Detta senare bör dock kunna förhindras, om de enskilda skogsägarna måste inhämta tillstånd för avverkningar. Så långt är allt gott och väl i fråga om garantier för att inte alltför stora och olämpligt belägna kalhyggen kommer att uppstå. Vad vi motionärer i motion 2003 aktualiserat är sådana åtgärder som kan anses nödvändiga mot skogsägare som missköter sin skog - med andra ord större befogenheter för skogsvårdsstyrelsen att ingripa mot dem som medvetet. missköter sitt skogskapital genom att inte avverka eller restaurera sina skogar, framför allt i äldre och övermogna bestånd. Vår uppfattning är som framgår av motionen, att införande av avverkningstvång borde övervägas. Oavsett hur den ekonomiska situationen kommer att gestalta sig i framtiden för svenskt skogsbruk, måste samhället ha rätt att kräva av den enskilde skogsägaren, att äldre och övermogna skogsbestånd blir avverkade för att ge sågverksoch massaindustrin den råvara som behövs och att återväxtåtgärder blir gjorda så snart efter slutavverkning som är möjligt med hänsyn till bl.a. tillgången på arbetskraft. Samhället måste kort sagt ha rätt att kräva av den enskilde skogsägaren att nya plantor kommer att växa där de avverkade träden stått. Inom vårt land finns lokalt omfattande arealer av resteller skräpbestånd. Skogsvårdslagen ställer dock mycket ringa krav på skogsägaren när det gäller att återställa dessa marker i produktivt skick. Nu gällande skogsvårdslag är härvidlag mycket milt utformad och ställer blygsamma krav. Lagen, som den nu är utformad, befriar praktiskt taget en skogsägare från skyldighet att restaurera skogsbestånd, som genom gamla underlåtelser blivit traseller restskogar, vilka ger ringa utbyte vid avverkning. Vi står inte inför en akut råvarukris på skogens område, men det som är mer oroande är det långsiktiga perspektivet. Med den långsiktiga virkesförsörjningen som bakgrund är det synnerligen angeläget att intensiteten i skogsvårdsarbetet ökar. Klarar vi inte av plantering, röjning och gallring i erforderlig utsträckning, kan vi heller inte räkna med att långsiktigt kunna förse skogsindustrin med råvara. Vi måste hårdare än hittills ingripa mot dem som missköter sitt skogskapital. Samhället kan inte stillatigande bevittna det ointresse för skogsvård som finns på många håll, inte minst hos vissa sterbhusägare som ingenting utträttar i fråga om skogsvård. Varken en vanhävdsparagraf eller en lag om avverkningstvång skulle drabba det stora antalet skogsägare utan endast utgöra ett styrmedel mot den minoritet som missköter sitt skogskapital och därmed undanhåller skogsindustrin den råvara som det på sikt kommer att bli behov av. Som jag tidigare sagt: Vi står inte inför en akut kris, men i fråga om den långsiktiga virkesförsörjningen kan det finnas anledning till oro. Vi måste genom allmänna styrmedel kunna se till att den svenska skogsarealen sköts så att den ger skördar för framtiden. Låt mig, herr talman, helt kort citera vad chefen för skogsstyrelsen generaldirektör Fredrik Ebeling sagt: ”Om naturen i Sverige fick sköta landsskapsvården skulle vi i de flesta marker i Sverige få en mörk och svårframkomlig granskog. Den skulle domineras av sjuka och döda träd. En skog som ruttnar med ett slutstadium av ålderskrämpor, död och förruttnelse. Det är bara skogseldar eller omfattande stormfällningar, med svåra insektshärjningar i släptåg, som kan bryta förloppet.” Det är den typ av skogsvård i s.k. naturskogar som man skulle kunna förhindra genom att i skogsvårdslagen ta en vanhävdsparagraf och genom att överväga avverkningstvång. Jordbruksutskottet har utgått ifrån att de i motionen aktualiserade styrmedlen kommer att beaktas i 1973 års skogsutredning. Jag hoppas att utskottet härvidlag får rätt. I annat fall lovar jag att återkomma. Möjligen har vi motionärer varit ute ett eller ett par år för tidigt. En sak borde vi kunna vara överens om, nämligen att skogsbrukets mål alltid måste vara att skogen skall skötas på ett sätt så att den blir till så stor nytta som möjligt. Skogen - om den är väl skött — växer. Det är en råvara som går att förnya.

Herr talman! Jag skall tala för en motion som jag och fyra andra ledamöter av denna kammare väckte för nära elva månader sedan eller närmare bestämt den 25 januari i år. Denna motion gällde naturvården — Nr 145 och framför allt efterlevnaden av naturvårdslagen. Det är bra att vi lag Lördagen den stiftar på detta område, men det är ännu nödvändigare att vi kan upp 14 december 1974 rätthålla efterlevnaden av lagstiftningen. Vi vet alla att det finns olika skyddsområden, nationalparker, naturreservat och många andra fågel Ändringar i och djurskyddsområden. Dessa områden behöver bevakning, tillsyn och — naturvårdslagen vård. och skogsvårdsla Vi hade krävt att motionen skulle överlämnas till den aviserade sys — gen, m.m. selsättningsutredningen. Motionen har varit på remiss och blivit tillstyrkt av naturvårdsverket och Svenska naturskyddsföreningen, men utskottet har stannat för ett yrkande om avslag på vår hemställan. Det är inte lönt att här tala för motionen. Det finns en annan väg, och den tänker jag använda: Jag tänker anlita postverket och översända samtliga handlingar till sysselsättningsutredningen. Jag hoppas att motionen där skall få en välvillig behandling.

Herr talman! När folkpartimotionen 326 om tillståndsplikt för flygplatser och vägar var uppe till behandling förra gången väckte jag irritation i kammaren genom att, trots att den blev återremitterad till utskottet, tala i sak för motionen. Jag gjorde det med avsikt, och med lika stor avsikt skall jag nu, herr talman, icke tala för motionen utan hänvisa till mitt anförande den gången. Jag vill bara nu ta upp de frågor som har väckts i dag och som är nya i avseende på den motionen. Skälet till återförvisningen var att sakläget skulle förändras genom propositionen om ändringar i naturvårdslagen. Vad nytt har då hänt? Ja, enligt min mening har det inte skett någon ändring alls. När statsrådet exemplifierar vad som kan bli föremål för samråd nämner han en sak: markberedning genom hyggesplöjning. Vad har nu detta att göra med anläggning av flygplatser och vägar? Självklart förekommer ett samråd redan i dag, om man vill bygga en flygplats. Så stora byggnadsföretag sker inte utan att länsstyrelsen och andra myndigheter är underrättade. Men samrådsskyldighet är inte alls lika med tillståndsplikt. Nu prövar man anläggningen från exploateringssynpunkt, men detta ger inte samma garantier för miljöskyddet som tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen. Det är angeläget att en förprövning sker. Under våren hade vi en debatt i Storstockholm om anläggandet av en flygplats i Tullinge-Getaren i Botkyrka. Alla partier — även socialdemokraterna — var helt överens om att den utredning som låg bakom förslaget var helt otillräcklig från miljösynpunkt. Av utredningens cirka 350 sidor ägnades endast tre sidor åt att diskutera miljöproblemen i samband med lokalisering. Däremot diskuterar man sida upp och sida ner driftoch kapitalkostnader, transporttider o. d. Miljöaspekterna kom helt enkelt inte med. Herr Hedström har sagt att ett bifall till motionen skulle ge en by 197 råkratisk prövning. Nej, herr Hedström, det är fel. Jag har följt ärendet Tullinge-Getaren. Det förekom ingen prövning alls från miljösynpunkt. Då blir det inte byråkrati om man har en förprövning enligt miljöskyddslagen. Är herr Hedström ute efter att riva upp all förprövning enligt miljöskyddslagen? I så fall är det sensationellt. För om det är byråkratiskt att förpröva anläggning av en flygplats, är det exakt lika byråkratiskt att förpröva andra anläggningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8. Fru Lundblad riktar kritik mot folkpartiet med utgångspunkt i handlingar vid landsmötet. Ingen annan talare från folkpartiets sida har varit anmäld för att bemöta detta, men senare har utskottets ordförande, herr Larsson i Borrby, tillbakavisat kritiken, som även riktats mot centern, och sagt att det förslag fru Lundblad stödde sig på medför byråkratiskt krångel. Jag hänvisar i detta avseende till herr Larsson. Vad folkpartiet vill ha är effektiva åtgärder mot kalhyggen. Det hoppas vi på när utredningen kommer. Anmälningsplikten måste kunna följas upp av sådana åtgärder att den får verklig effekt och inte bara blir pappersraseri. ”I propositionen läggs fram förslag om att de nyligen av riksdagen beslutade lättnaderna vid förmögenhetsoch arvsbeskattningen av familjeföretag skall, med vissa inskränkningar, tillämpas även vid gåva. De föreslagna bestämmelserna avses skola träda i kraft den 1 januari 1975 och tillämpas på gåvor efter den 24 juni 1974. Vidare föreslås vissa ändringar beträffande värderingen av vattenfallsfastigheter såvitt gäller s.k. andelskraft. De föreslagna reglerna avses skola tillämpas vid 1975 års allmänna fastighetstaxering.”

Herr talman! I motionen 2015 har herr Arne Geijer i Stockholm och jag själv hemställt att riksdagen vid behandlingen av propositionen 187 beslutar om skattefrihet för ersättning från trygghetsförsäkring vid yrkesskada även i det fall ersättningen lämnas i form av ett engångsbelopp som beräknats genom kapitalisering av livränta. Vi menar alltså att riksdagen borde helt tillmötesgå den framställning från de centrala arbetsmarknadsorganisationerna som ligger till grund för propositionen. Utskottet har emellertid här helt följt propositionen och avstyrker vår motion, trots att man säger sig delvis kunna instämma i uppfattningen att gällande beskattningsregler medför ogynnsamma konsekvenser i fråga om den aktuella engångsersättningen. Jag tillåter mig tolka denna något kryptiska formulering som ett tecken på att utskottet insett att det finns andra aspekter på den här frågan än de rent fiskala. Det här ärendet bör bedömas minst lika mycket från skaderättsliga som från skatterättsliga synpunkter. Det finns anledning beklaga att en sådan mera omfattande prövning inte kommit till stånd inom finansdepartementet vid propositionens utarbetande. Nu motiverar utskottet sitt ställningstagande med en hänvisning till departementschefens uttalande att frågan om hur problemet bör lösas ingår i den sittande livförsäkringsskattekommitténs utredningsuppdrag. Men man refererar inte det förhållandet att majoriteten i den kommittén i sitt remissvar tillstyrkt att engångsbelopp från TFY-försäkringen som utbetalas under 1974 inte skall behöva upptas till beskattning vid 1975 års taxering i avvaktan på en definitiv lösning som man räknar med skall vara tillämplig fr.o.m. 1976 års taxering. Jag är också tveksam om det verkligen finns täckning för utskottets påstående att övervägande antalet remissinstanser avvisar en dellösning. Departementschefen uttrycker sig mer försiktigt när han konstaterar att uppfattningarna bland remissinstanserna är delade. Det är också ovedersägligt att de remissinstanser som inte enbart sett frågan från rent fiskal synpunkt tillstyrkt arbetsmarknadsorganisationernas framställning. Arbetsmarknadsorganisationerna har inte utan ansträngningar lyckats ersätta skadeståndsrätten med en avtalsförsäkring inom ett väsentligt område och därmed skapat en av alla erkänd värdefull komplettering av vårt lands socialpolitiska system. Vid utformningen av ersättningen har man försökt att i största möjliga utsträckning främja den skadades möjligheter att återgå i arbetet och att förenkla och förbilliga skaderegleringen. För att det målet skall nås krävs bl.a. de aktuella ändringarna i gällande skattelag. Låt mig därför till slut framhålla att det är väl omvittnat att ersättning i form av engångsbelopp medverkar till en snabbare rehabilitering av den skadade. Den möjligheten bortfaller emellertid i praktiken, om utskottets hemställan bifalles. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2015.

Herr talman! Jag skall inte gå in I någon sakdiskussion med herr Träff, som själv sade att det finns andra aspekter på denna fråga.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

Ärade kammarledamöter!

Antalet plenitimmar i kammaren har i jämförelse med föregående år minskat med närmare 100, eller 15 procent, vilket gjort det möjligt att nedbringa antalet kvällsplena från 37 år 1973 till 27 vid årets riksdag. Av statistiken framgår vidare att det sammanlagt hållits cirka 5 390 anföranden och 1 480 genmälen. Dessa siffror är endast obetydligt lägre än föregående års. Antalet voteringar med rösträkning har minskat från 987 till 685. Lottning har fått ske 31 gånger. Med utgången av detta år upphör 1809 års regeringsform och 1866 års riksdagsordning att gälla. Den nya riksdagsordningen innebär åtskilliga förändringar i riksdagsarbetet, bl.a. ändrade debattregler. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för värdefulla insatser i riksdagsarbetet och för visat förtroende. Till vice talmännen ber jag få framföra ett tack för värdefull hjälp och gott samarbete. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare för hans utomordentliga arbete. Likaså uttalar jag kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenografkåren och all övrig personal för deras förnämliga arbetsinsatser. Jag hoppas att det förestående uppehållet i riksdagsarbetet skall ge såväl ledamöter som personal möjligheter till rekreation och avkoppling. Med den förhoppningen tillönskar jag alla en god jul och ett gott nytt år.